Herr talman! Finansministern hoppades att åtminstone partiledarna läste finansplanen. Det gör vi — jag har den med mig här, och om jag hinner skall jag läsa upp några rader ur den. När jag läste den första gången slog det mig att det var ett ganska förnuftigt resonemang som fördes. Vi kunde läsa om 1971 och i beskrivningen nära nog ord för ord känna igen vad vi hade sagt från oppositionen om det året. Nu i efterhand erkänner finansministern — i finansplanen och även här i kväll — att 1971 var ett dystert år, och den beskrivning som vi gav som bakgrund för våra förslag till stimulansåtgärder har han verifierat. Jag tyckte visserligen att det i finansplanen fanns en del underliga formuleringar av typen att utvecklingen blir uppåtriktad redan våren 1972, men bortsett från det verkade det hela så resonabelt att jag tänkte att man kanske kunde inskränka sig till att lyckönska finansministern och oss alla till att det ända tills för några dagar sedan, när det började snöa, hade varit en ovanligt mild och torr vinter som gjort att byggnadsoch anläggningsarbetena hade hållits bra i gång. Och så hade arbetstidsförkortningen inträffat, den största under efterkrigstiden, just i fas med sysselsättningsläget. Men när man i kväll hör finansministern bubbla fram sin skrytvals går det inte att vara så snäll som man hade tänkt sig. Det är många som tycker, när de hör finansministern: Det var som sjutton vad herr Sträng har hunnit med under sina sjutton år! När herr Sträng kommer fram till dagsläget måste han emellertid röra sig med en rad bortförklaringar. Mot dessa bortförklaringar står det faktum att vi trots den ända tills för några dagar sedan osedvanligt milda och torra vintern och trots den väldiga arbetstidsförkortningen har en mycket hög arbetslöshet och att vi, som herr Fälldin så riktigt påpekade, bara för några dagar sedan fick en ny begäran från AMS om ytterligare 500 miljoner kronor för beredskapsarbeten utöver vad som tidigare var planerat. Verkligheten ser alltså annorlunda ut än den skildring som herr Sträng gav. Att herr Sträng själv söker efter ljuspunkter är naturligtvis lättförklarligt. Och ingen skulle vara belåtnare än vi om det verkligen vore så, att arbetslösheten småningom började sjunka. Men man kan inte göra som regeringen: vara nöjd med att bara hjälpa dem som redan är arbetslösa och säga att det är bra med de selektiva insatserna. För att förebygga arbetslösheten krävs det generella insatser, och vi beklagar att regeringen inte ville inse det under hösten. Den här skuggdebatten som finansministern nu, och tidigare statsministern, har fört om varför vi inte upprepar våra förslag är det ju inte värt mödan att gå in på. Finansministern vet mycket väl att sådana åtgärder skall passas in tidsmässigt så att de slår rätt och så att man, som herr Fälldin sade, kan ha det rätta finanspolitiska utrymmet när konjunkturen börjar vända igen. Några av finansministerns siffror var faktiskt ganska lösa i köttet. De siffror som finansministern tog fram om investeringsökningarna på senare år kommer ju i en helt annan dager om man gör som finansministern själv brukar förorda: Ta en längre tidsperiod, ryck inte loss en siffra för en kort period! Ta perioden 1966-1971 och vad visar sig? Jo, att investeringsökningarna inte är mer än 1,8 procent i industrin i genomsnitt per år under den tiden. Det är väl verkligen ingenting att skryta med, internationellt sett. Det var också häpnadsväckande att man i den politiska debatten inte skulle kunna göra en uppdelning mellan den mindre och medelstora industrin å ena sidan och den stora å den andra. Just i finansplanen på s. 161 delar man upp industrin efter denna linje och påpekar att särskilt de medelstora företagen med mellan 50 och 200 anställda tycks ha minskat sina investeringar betydligt. Så nog fanns det grund för det resonemanget, som finansministern helt bestred. Man måste kunna föra konjunkturpolitik efter hela linjen. Finansministern tycks mena att det bara går att reglera konjunkturen med utgifter, men det går också att sätta fart på efterfrågan genom att reglera inkomsterna. Och det var den enkla innebörden i vår meningsskiljaktighet i höstas. Det finns en teoretisk grundval för den här politiken som vi har rekommenderat i en nyligen utkommen bok av Erik Lundberg, där en rad experter i flera intressanta uppsatser just med utgångspunkt i förra årets efterfrågan visar upp hur man kan reglera med förändringar i utgiftsskatten. Så till sist, herr talman, bara ett par ord om herr Strängs märkliga evangelium om makt och maktfördelning. Det är klart att den som anses som Sveriges mäktigaste man har litet svårt att sätta sig in i att det finns andra människor som kan tycka att makten är för centralt placerad. Visst känns det svårt att säga någonting hårt åt herr Sträng, som är ett sådant bubblande charmtroll när han står här och vänder ut och in på utländska ord, men i själva verket är det ett ganska allvarligt problem att inte herr Sträng inser att det är fråga om ett läge där människorna vill ha det annorlunda än nu med makten så hårt centralstyrd till en socialdemokratisk regering och en mäktig finansminister. Det är inte bara fråga om blanketter — på den punkten blev väl herr Sträng litet vilseledd — utan det är fråga om människors känsla av att få vara med och bestämma i sin egen värld. Landsting och kommuner, människor på arbetsplatserna — alla har de rätt till och alla kräver de mera av medbestämmande. Herr Sträng tycker så illa om de unga författarnas sätt att uttrycka det här, men herr Sträng läste väl på sin tid Oljelunds ”Kranholm tar makten”? Det är ett tänkvärt exempel. Det gick illa för Kranholm. Det kanske det tyvärr gör för herr Sträng också.

Herr talman! Jag hoppas att jag inte gör det svårt för finansministern i regeringen om jag säger att det obestridligen är trevligt att lyssna på honom och debattera med honom. Vi har visserligen olika uppfattningar, men vi talar ofta om samma saker och vi vet ungefär var meningarna bryter sig. Nu gäller det här berömmet framför allt första delen av finansministerns anförande. Sedan blev han ju litet mer burlesk, men inte desto mindre lika roande som alltid. Låt mig först rätta till ett missförstånd. Jag talade i dag om ägandets tillfredsställelse, om den trygghet som enskilt ägande ger i motsats till kollektivt ägande. Jag sade att jag liksom svenska folket, som äger SJ och LKAB, inte fördenskull känner särskild ”delaktighet” i de här företagen. Vi känner oss inte som delägare — det var det jag sade, herr finansminister. Att vi har intresse av att SJ och LKAB går bra är en helt annan sak. Sedan gick finansministern, liksom herr Palme i dag, tillbaka till 1930-talet, 1940-talet och 1950-talet och gav en missvisande skildring av den politik som vi har drivit. Ledmotivet för herr Sträng var att högern, som det hette, har lärt om med tiden, och det är ju bra att vi tydligen är läraktiga. Är det då inga andra som har lärt om? Har inte socialdemokraterna lärt om, har inte finansministern lärt om? Läs direktiven till den kommunala skatteutredningen, läs finansplanen för förrförra året, förra året och i år! Det framgår alldeles klart av de varningar som finansministern uttalar för framtiden att även socialdemokraterna nu har lärt om, att även socialdemokraterna begriper att man måste hushålla med resurserna, att det inte i längden går att öka den offentliga sektorn på det sätt man har gjort. Icke desto mindre berömde sig finansministern för en stund sedan av att den enskilda konsumtionsökningen nästa år blir ungefär 4 procent. Ja, vad består den av? Minskat sparande med 1,4 procent, och resten är transfereringar och bidrag. Det är förstås inget fel att man för över inkomster och bidrag till dem som har det besvärligt. Men nog skulle man i alla fall i detta ”rika” land kunna begära att de enskilda arbetstagarna skulle få behålla någon del i genomsnitt av det de arbetar ihop. Men det får de inte. Skattesänkningarna skulle enligt det förslag som oppositionen har lagt fram kosta miljarder kronor, påstod herr Sträng. Det är fel. För nästa budgetår, herr finansminister, kostar vårt förslag — om man nu skall tala om ”kostar” — omkring 300 miljoner kronor. Jag vill fråga: När kommer finansministern att sänka skatterna? Får vi inget skattesänkningsförslag nästa år? Det vore intressant att få ett uttalande från herr Sträng om den saken, eftersom statsrådet Löfberg häromdagen stod uppe i Boden och talade om att nästa år måste nog regeringen sänka skatterna. Om han inte var fel citerad. Vi blir tydligen felciterade här och var i tidningarna nu för tiden. Jag tycker inte att finansministern skall ta i fullt så hårt när herr finansministern ironiserar över de skattesänkningar som vi behöver i detta land. Det blir då svårare att byta skinn den dag finansministern — förmodligen nästa år — lägger fram ett eget förslag för att minska skatten för dem som har det besvärligt. När man befinner sig i ett läge där barnfamiljer med en inkomst mellan 30 000 och 45 000 kronor inte kan genom ökat arbete förbättra sin standard därför att marginalskatterna, prisstegringarna och bortfall av sociala bidrag lägger beslag på allt som de förtjänar mer, då är det någonting som är galet. Vad man än må säga om finansminister Gunnar Sträng — och jag har berömt honom i dag — sund och klok är finansministern, och innerst inne vet finansministern att det inte går, att det är helt uteslutet att fortsätta på det här sättet. Central maktkoncentration, ja, det har vi i dagens samhälle. Det gamla bondesamhället, som stod still, hägrar kanske fortfarande för många, men vi kan aldrig komma tillbaka dit. Vi möter en rad nya problem i vårt samhälle. Det reses nya krav på samhället från alla håll — även från vårt håll. Detta gör att vi måste ”bevaka” samhället. Vi måste ha förmåga att bedöma vad som är viktigt, vad som samhället absolut måste ta på sig och vad som kan föras över till de enskilda för att bryta den cirkel som vi är inne i. Vad har moderata samlingspartiet då gjort? Vi har sagt: Eftersom det inte går att fortsätta på det här sättet — det har finansministern i varje fall indirekt medgivit, och det har herr statsministern också indirekt erkänt — så måste man undersöka vad man kan åstadkomma. Vi har föreslagit att partierna tillsammans skulle sätta sig ned för att se vilka uppgifter som vi skulle delegera, decentralisera och föra över på den enskilde. Om vi är ense om att vi nu har slagit huvudet i taket och att vi behöver decentralisera, varför vill inte socialdemokraterna vara med och undersöka vad vi kan åstadkomma för att bryta utvecklingen? Varför slår man bakut? Varför vägrar man att vara med, att göra någonting? Vi vet att det är nödvändigt att nu försöka göra en annan gränsdragning mellan den enskilda och den offentliga sektorn. För de enskilda arbetstagarnas skull, för barnfamiljernas skull, för pensionärernas skull, vilkas grundtrygghet vi måste slå vakt om — den skall inte få förtäras av penningförsämringar. Vi kan inte gå på längre. Och när mitt parti då begär att man skall sätta sig ner och tillsammans undersöka var gränsen skall dras, då vägrar socialdemokraterna. Varför?

Herr talman! Finansministern gjorde ett erkännande i debatten som jag tycker var bra. Han sade att vi har för hög arbetslöshet just nu. Jag instämmer. Men då måste man ju också göra mera för att bringa ner arbetslösheten, och för att kunna göra det på ett riktigt sätt måste man ha klart för sig vad arbetslösheten beror på. Herr Sträng nämnde bara två orsaker till den höga arbetslösheten. Det var den långt utdragna avtalsrörelsen förra året, och det var den egendomliga ökningen av sparandet bland konsumenterna, dvs. att de tyckte att priserna steg så kraftigt förra året att de föredrog att något uppskjuta sina inköp. Men jag tror att herr Sträng inte har nämnt de avgörande orsakerna till arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Vi har delvis att göra med en kapitalistisk kris av normalt slag. Vi har att göra med följder av den regionala krisen. Vi har att göra med följder av företagens politik — de har investerat mycket i nya maskiner, men de har inte gjort tillräckligt med nyinvesteringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi har vidare att göra med följder av regeringens politik som mycket länge under förra året var felaktig. Vi har också att göra med verkningarna av kommunernas politik och nedskärningen av bostadsbyggandet. Jag tror att man måste erkänna detta för att kunna se vilka åtgärder man skall sätta in när det gäller att bota arbetslösheten, därför att där måste man gå betydligt längre och ställa upp den målsättningen, att det enda man kan acceptera är ingen arbetslöshet alls. Finansministern ansåg att det måste vara uttryck för en betydande känsla av lättsinne om man skulle bjuda över på den budget som regeringen lagt fram. Men jag tror inte man behöver vara så förfärligt lättsinnig för att tycka att det borde finnas utrymme för nya utgifter som var något större än de 0,7 procent av statsbudgeten som regeringen i år föreslår. Jag erkänner villigt att de här 0,7 procenten i ökning är betydligt mera än 1 promille av statsbudgeten som herr Helén vill ändra på. Det är en väldig skillnad mellan regeringens och folkpartiets återhållsamhet i det här avseendet. Men det är ändå, tycker jag, otillräckligt. Och man behöver inte vara särskilt lyhörd för vad som behöver göras på olika områden — när det gäller arbetsmiljön, när det gäller en sänkning av pensionsåldern och när det gäller andra viktiga reformer — för att vilja ställa större krav. Då frågar finansministern alldeles riktigt: Vilka skatter skall höjas — hur skall man klara finansieringen? Och han menar att det förslag som vi har fört fram om att ta bort momsen på maten går inte att genomföra — det finns tekniska hinder. Jag tror det är bättre att säga svårigheter, för sådana finns säkerligen, men de kan övervinnas. Det avgörande är dock naturligtvis, framhåller finansministern, hur man skall skaffa in pengar till statskassan för att täcka bortfallet. Vi har konkret föreslagit skattehöjningar på olika poster som tillsammans ger 2,5 miljarder kronor. Nu menar finansministern att här finns över huvud taget ingenting att ta, och jag förstår att han måste inta den positionen, för om finansministern skulle erkänna att våra förslag var riktiga, så vore det ju detsamma som att säga att finansministern har skött sitt ämbete dåligt. Förmögenhetsskatten kan man inte höja, menar finansministern. Vi tror däremot att det går bra att ta in ytterligare 300 miljoner kronor i årlig förmögenhetsskatt, och det handlar ändå inte om konfiskation eller någonting som närmar sig detta. Vi anser att det går att höja arvoch gåvoskatten med 50 procent, vilket inbringar 135 miljoner kronor om året. Vi anser att en höjning av bolagsskatten är möjlig. Jag vill erinra finansministern om att vi tidigare har haft en lika hög statlig bolagsskatt, 50 procent, som vi nu föreslår att man skall ha. Det var möjligt då, under ett antal år. Varför skulle det vara helt omöjligt att ta ut samma procent som finansministern själv var med om att ta ut tidigare? Det inbringar 360 miljoner kronor om året. Vi menar också att man skall gå tillbaka till de avskrivningsregler som gällde innan riksdagen 1969 beslöt om betydande lättnader för rörelser och hyresfastigheter. Det inbringar 190 miljoner kronor. Vi menar också att man skall slopa det nuvarande taket för folkpensionsavgiften och i fortsättningen ta ut de 5 procenten över hela linjen. Det inbringar mycket pengar till statskassan. Visserligen innebär det en höjd belastning på de stora inkomsttagarna, men vi anser att den är rimlig. Enligt beräkningarna skulle detta ge 925 miljoner kronor ytterligare till statskassan. Finansministern säger att begränsning av avdragsrätten för skuldräntor är omöjlig, därför att den drabbar företagen. Vi har gjort beräkningar som visar att en sådan begränsning vid 125 000 kronor skulle ge ett inkomsttillskott på 600 miljoner — på enskilda skulder. Företagsskulder är inte medräknade. Vi tror alltså att dessa förslag är möjliga att genomföra och att finansministern bör fundera på dem. Annars gör andra människor det.
Herr talman! Jag skall — självfallet ytterst kort — bemöta de senaste inläggen. Till herr Hermansson vill jag säga att den här för höga arbetslösheten har flera orsaker. Vi får senare en ny ekonomisk debatt, och jag utgår från att jag då får tillfälle att utveckla den texten litet mera. Jag tyckte inte att jag hade behov att dra hela den argumenteringen nu. Jag har gjort det tidigare och kommer väl att göra det också framöver. Men ytterst bottnar naturligtvis den höga arbetslösheten i den allmänna konjunkturdämpning som vi har levt i under 1971 och som i viss utsträckning har följt med under de sista månaderna — och dessutom i den specifika säsongmässiga nedgången i sysselsättningen. Sedan tror jag för min del att anledningen till det höga sparandet 1971 — det går tillbaka till mera normala banor nu under 1972 — inte var prishöjningarna i och för sig, utan anledningen var helt enkelt att människorna var rädda för en konflikt och visste att man behövde sparade slantar för att dryga ut ett relativt blygsamt konfliktunderstöd. Vidare måste jag än en gång understryka att jag betraktar herr Hermanssons här presenterade supplerande inkomster som i allt väsentligt optiska. På papperet kan man räkna fram dem, men i praktiken kommer det inte att hålla. Vidare vill jag säga till herr Fälldin att jag självfallet inte är missnöjd med att den ståtliga borgerliga alliansen fick något av en dagsländas korta levnad. Jag har vant mig vid — i varje fall under de senaste 15 åren; jag vill minnas att det var 1957 som centerpartiet lämnade regeringen — att vi har tre borgerliga partier som vart och ett fäktar med sina svärd och argumenterar för sin linje. Allt återgår nu till det gamla, och jag har trivts ganska bra med det. Dessa senaste 15 år när ni har uppträtt på detta sätt har ju inte heller varit några dåliga år — med ett enda undantag, nämligen 1971. I övrigt har hela 1960-talet varit ett utomordentligt framgångsrikt decennium. Vi vill arbeta med både generella och selektiva åtgärder, säger herr Fälldin. Ja, men när man adderar era selektiva och generella åtgärder kommer man in i en finansiell utveckling som vi med tanke på framtiden inte kan stå till svars med. Jag tillät mig säga att jag skulle ha respekterat er om ni hade avvisat regeringsförslaget och sagt: Vårt förslag är bättre; det kostar 4 miljarder — regeringsförslaget kostar 5. Likaså om ni hade ökat på ert generella förslag till 5 miljarder så att det varit likvärdigt med regeringsförslaget. Då hade ni visat kurage. Nu tog ni först regeringsförslaget och lade sedan ert förslag ovanpå, medvetna om att ekonomin inte tålde detta, och det är det jag har velat brännmärka; det är sannerligen ingenting att yvas över. Men, säger herr Fälldin — och det har också sagts tidigare — finansministern hade ju kunnat få ett finanspolitiskt utrymme, om han genomfört vårt förslag vid sidan av de selektiva åtgärderna. Bakom detta måste ligga den förunderliga tanken att om man hade sänkt momsen, så skulle alla priser snällt och beskedligt ögonblickligen ha följt med ner, och sedan hade man kunnat höja momsen igen och priserna skulle ha gått tillbaka till det gamla läget. Det är för bra för att vara sant. Den sänkta momsen skulle inte ha slagit igenom i sänkta priser. Skulle man sedan ha tagit tillbaka inkomsterna, hade man fått en extra prisstegring, med allt vad det hade inneburit — det är den nakna sanningen. Herr Fälldin förvånade mig ytterligare när han sade att det riskvilliga kapitalet — det är möjligt att jag missuppfattade honom på denna punkt — i allt väsentligt är det egna kapitalet. När ni talat om att man skall hjälpa företagsamheten till riskvilligt kapital, har jag hela tiden levt i föreställningen att man skulle göra det på lånebasis. Jag är därför något konfunderad. Menar man att staten skall gå in och förse företagen med eget kapital i form av subventioner och inte i form av lån? Hela den debatt vi fört om det riskvilliga kapitalet har ju gällt möjligheterna att skaffa företagen kapital i form av lån. Vi har blivit medvetna om att en del kanske inte kan betala tillbaka sitt lån; det är den risk som är förbunden med detta. Det är tämligen meningslöst, menar jag, att sätta rubriker på varandra i termer som anger i vad mån man bubblar och i vad mån man ser ut som ett troll. Jag har ingen tanke på att ställa upp i någon skönhetstävling, och jag tror nog att herr Helén skulle akta sig för det också, om jag skall försöka vara objektiv. Vi kanske kan hoppa över det. Vi har fått, säger herr Helén, en framställning från AMS om ytterligare 500 miljoner. Då räckte ju inte regeringens tidigare stimulans! Ja, vi skall titta på den här framställningen som på alla andra framställningar. Men skillnaden är att så länge man arbetar med den selektiva metoden har man garantier för att pengarna går till arbetsmöjligheter. Det är den garantin man inte har om man vidtar generella åtgärder. Skall man bre ut pengar till dem som behöver öka sin konsumtion och till dem som inte behöver öka sin konsumtion, skall man lämna ut pengar till företag som inte vill investera utan bara ökar på sitt bankkonto? Det gör man om man väljer den generella linjen. Lämnar vi mera pengar till AMS, så blir det ju arbete för dem — det är det som är den stora skillnaden. Det var rätt länge sedan jag läste ”Kranholm tar makten”, men om jag inte alldeles missminner mig gjorde han en hel del innan det slutade med katastrof för honom. Med ledning av den här moraliska sedeläran skall jag försöka att dra mig tillbaka innan det slutar med katastrof för mig. Herr Bohman gjorde den alldeles reservationslösa deklarationen att han har intresse av att de statliga företagen går bra. Det är tacknämligt att få den deklarationen. Jag tror herr Bohman på hans ord. Följaktligen bör vi slippa en hel del av den kverulans som i varje fall herr Bohmans närmaste man gärna kostat på sig i sina omdömen om de statliga företagen och deras verksamhet. Debatten kan bli litet lugnare och mera balanserad med herr Bohmans riktiga inställning; jag hoppas den smittar av sig i hans parti. Den skattesänkning som herr Bohman beställer kostar inga 3 000 miljoner; den kostar bara 300 miljoner — första året, säger herr Bohman.

Skall man sätta in de av er beställda åtgärderna i form av indexreglering, justering av marginalskatter och andra ting går det inte ihop med mindre än att man anvisar pengar. Och det är det som är skillnaden mellan herr Bohman och mig; herr Bohman lägger fram skatteförslag och skattesänkningsförslag utan att anvisa pengar. I den mån jag har en chans att lägga fram ett skattesänkningsförslag garanterar jag herr Bohman att jag också kommer att skicka med anvisningar på hur det skall betalas.

Herr talman! Jag godkänner inte finansministerns beskrivning av vad oppositionens förslag skulle kosta. 4 miljarder kronor kan finansministern inte komma fram till med mindre än att han räknar med att konjunkturen är sådan att vi skall behöva ligga kvar med dessa åtgärder i mer än ett helt år. Och vi hoppas väl allesammans att det inte skall vara nödvändigt, för om räkningarna på de selektiva åtgärderna kommer så tätt blir det hipp som happ när det gäller den totala kostnaden. Det är väl ändå ofrånkomligt att de prisökningar som nu av olika anledningar tvingar sig fram inte hade varit lika väl motiverade om några kostnadsposter hade försvunnit; det lär man inte komma ifrån. Det måste rimligen fungera på det viset, i synnerhet om prisövervakningen skall bli så effektiv som regeringen har förklarat och som vi hoppas. Diskussionen om det riskvilliga kapitalet får vi kanske föra vid ett senare tillfälle, och det är väl klart att många av dessa åtgärder vidtas med hjälp av rena lånemedel. Vad jag framför allt opponerade mig mot var att finansministern begränsade sig till affärsbankskrediter; vi har ju varit ense om att de bankerna med hänsyn till begränsningar i lagstiftningen inte kan ta alla slag av risker, och därför införde man t.ex. investeringsbanken, som skulle ta risker ovanför affärsbankernas. Jag försökte visa att man gick ytterligare ett steg. Men får jag påminna om att vi i en motion uttryckt ett önskemål att man bör försöka finna former för att ersätta det egenkapital som försvinner vid exempelvis generationsväxlingar i de mindre företagen; men ersättningen av detta arbetande kapital skall inte ha lånets karaktär. Det är klart att man direkt kan styra de selektiva åtgärderna, men jag sade i mitt huvudanförande tidigare i dag att den styrningen tyvärr inte har haft den positiva betydelse för den regionala balansen som vi hade kunnat hoppas på. Därför har jag uttryckt önskemålet att man, när man nu går vidare med selektiva åtgärder, skall ta mer hänsyn till den regionala balansen. Till sist vill jag bara notera att finansministern inte hade någon invändning mot de punkter jag räknade upp, som utgör skäl för mig att hävda att den mindre och medelstora företagsamheten icke har blivit tillgodosedd på samma sätt som storföretagsamheten här i landet.
Herr talman! Finansministern brukar vara noga med att man skall läsa innantill i texterna och själv också göra det. Därför är det märkligt att finansministern, som väl ändå studerade reservationen till finansutskottets betänkande i höstas, inte kommer ihåg att det där klart sades ut att man får förverkliga de selektiva åtgärderna i den utsträckning de behövs. Det var alltså inte fråga om att bara lägga oppositionens generella stimulansåtgärder ovanpå regeringens, utan vi ville lägga grunden med de generella stimulansåtgärderna och utnyttja de selektiva i all den utsträckning som behövdes för att klara arbetslösheten. Våra åtgärder skiljer sig från regeringens på det sättet att vi ville ta ett rejält tag för att undvika arbetslöshet och ge industriinvesteringarna en knuff. Men då sade regeringsmajoriteten nej. Sedan är det väl litet av en oförskämdhet mot handeln även nu i efterskott att säga, att prissänkningarna inte skulle ha slagit igenom, om det hade blivit en momssänkning. Huvudintrycket av detta kvällspass blir att även finansministern försöker slingra sig hit och dit på samma sätt och med i stort sett samma argument som statsministern. Det kan ju vara intressant att vi får veta huru valsen nu skall dras ute i landet. Men vad regeringen inte kommer ifrån är huvudintrycket, att man har misslyckats att nå de egna målen. Man har alltid velat framställa just det socialdemokratiska partiet som garanten för full sysselsättning. Det skedde senast i 1970 års valrörelse, och sedan har vi gång på gång fått höra att bara socialdemokratin klarar sysselsättningen. Så är det alltså inte. Den ekonomiska politiken har under 1971 visat sig vara ett fiasko. Det är detta många löntagare i dag får äta upp. Finansministern blev litet sur över det som var menat som en artighet, nämligen att jag kallade honom ett charmtroll. Det var verkligen inte på något sätt menat som en karakteristik av våra rent yttre utseenden utan som en karakteristik av finansministern som personlighet. Det är litet av den tragik som fanns i Kranholms fall, att Sveriges mäktigaste man inte inser att det är ett problem med en så stor maktkoncentration till den socialdemokratiska regeringen och till finansministern som vi har. Men finansministern tröstar sig med att Kranholm minsann uträttade en hel del, innan katastrofen kom. Civilministern, som har haft den levande förebilden i sin egen hemstad, kan ju fråga sig: Varför var det nödvändigt för Kranholm att hålla undan en rimlig makt från andra för att uträtta vad han skulle? Men herr Sträng är tydligen helt nöjd, och det testamente han ger till socialdemokratin inför sin nu annonserade avgång är: Efter mig syndafloden.
Herr talman! Klockan är mycket, och finansministern sade inte mycket. Jag avstår från replikrätten.
Herr talman! Det var ett sällsynt fint föredöme vi fick från herr Bohman. Jag skall försöka leva upp till det. Låt mig då säga beträffande anspelningarna på och liknelserna med Eskilstunas Kranholm att läget för det gamla landet inte är så illa, herr Helén, att herr Helén behöver diskutera min avgång med utgångspunkt i det inlägg som jag senast gjorde.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att åstadkomma bättre jämlikhet mellan manliga och kvinnliga anställda vid UD. Utrikesdepartementet tillämpar självfallet gällande bestämmelser om förbud mot könsdiskriminering inom statliga myndigheter. Formella regler garanterar emellertid inte alltid faktisk likställighet. Därför måste tillämpningen av reglerna mot könsdiskriminering vara föremål för största uppmärksamhet. Det är departementets strävan att tillvarata alla möjligheter till förbättringar. Fortlöpande kontakt i denna fråga hålls med företrädare för personalen.

Herr talman! Min fråga har aktualiserats av en artikel i Dagens Nyheter, där man kunde läsa att det finns vissa märkliga regler för den kvinnliga biträdespersonalen vid UD. Om en sådan person gifter sig, får hon välja mellan att resa hem för tjänstgöring i Stockholm eller att sluta vid UD. Det kan också tänkas att hon blir återanställd som lokalanställd med lägre lön. Motsvarande bestämmelser finns inte för de manliga anställda, som ju återfinns i kanslistoch diplomatkarriärerna. Jag har fått dessa uppgifter bekräftade via riksdagens upplysningstjänst. 3 De skäl som har angivits för dessa regler har varit svåra att få preciserade. Man har sagt att kravet på flyttbarhet som ställs på UD-personal, inte kan anses vara uppfyllt när en kvinnlig anställd gifter sig. Man har anfört säkerhetsskäl. Det är visserligen litet svårt att förstå varför dessa skäl skulle gälla också om vederbörande gifter sig med en svensk. Man har vidare sagt att de biträden som gifter sig får en annan social ställning än de ogifta biträdena och att detta skulle skapa problem. Det sistnämnda skälet, om skillnad i social ställning, behöver man kanske inte ta riktigt på allvar. Beträffande de andra skälen är i detta sammanhang bara att säga, att det inte finns någon anledning att i dessa hänseenden göra skillnad mellan män och kvinnor. Det kan historiskt sett kanske finnas en viss skillnad, men i dag borde det väl för Sverige, och i synnerhet för staten som arbetsgivare, vara angeläget att inte göra någon skillnad mellan män och kvinnor. Beträffande säkerheten och flyttbarheten är det också orimligt att ha en generell regel som tillämpas helt automatiskt. Man måste göra en individuell prövning. Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det är mycket positivt i tonen, men det är också mycket allmänt hållet. Därför måste jag be om en precisering. Betyder svaret att de regler som jag har talat om — regler som måhända inte alltid är skrivna men som enligt uppgift ändå tillämpas — kommer att upphöra att gälla? En följdfråga: Tillämpas motsvarande regler för biträdena vid UD här hemma i Sverige? Är det så att de inte kan gifta sig utan att få sin ställning omprövad på det sätt som jag har angivit, eller är förhållandena annorlunda för dem?

Herr talman! Den fråga som herr Romanus tar upp har i departementet varit föremål för diskussion med personalorganisationerna under mycket lång tid. Nuvarande praxis har väl tillämpats i ungefär tio år. Skälen för att tjänstgöringen antingen upphör eller alternativt förlägges i Stockholm har delvis varit de som herr Romanus nämnde. Jag vill också tillägga att många av de problem som diskuterats som könsdiskrimineringsfrågor i regel gäller olika kategorier av anställda. Den eventuella könsdiskrimineringen ligger alltså inte på det formella planet utan beror på att kvinnorna i vissa kategorier representerar en nästan total majoritet medan männen är i majoritet i andra. Det är i allmänhet i sådana sammanhang som den reella könsdiskrimineringen förekommer på vår arbetsmarknad. Den praxis som har tillämpats, innebärande att de flickor som gifter sig antingen lämnar sin tjänst eller i den mån de önskar fortsätta — den möjligheten finns också — kallas hem till tjänstgöring i Stockholm, tillkom efter diskussioner med företrädare för personalen. Syftet var att förhindra att tjänsterna omvandlades till lokalanställningstjänster och därmed försvinna som tjänstgöringsplatser utomlands för de i Stockholm anställda. Vi diskuterar att ändra denna praxis även om jag i dag inte kan ge herr Romanus ett exakt besked om huruvida och när praxis kommer att förändras. Jag är intresserad av att diskutera frågan ur olika synpunkter. Detta har jag också meddelat den berörda personalen, och vi får inom en inte alltför avlägsen framtid se vilket resultat vi kommer fram till. Med anledning av den konkreta frågan om motsvarande regler gäller för dem som tjänstgör i Stockholm vill jag säga, att så icke är fallet. Det blir ingen skillnad i anställningsförhållandena för ett biträde i Stockholm som gifter sig. Avgörande förändringar inom UD i den likställighetsfråga som herr Romanus tar upp görs ju i avtalsförhandlingar mellan parterna. Frågan har därför mycket större räckvidd än enbart utrikesdepartementet. Framför allt föregående års avtalsrörelse innebar ett rätt väsentligt steg mot en likställighet. Avtalsförhandlingarna blir också i framtiden det viktigaste instrumentet för fortsatt utveckling i detta avseende. När man ser på könsfördelningen i olika kategorier av tjänster upplever man naturligtvis inom UD som på andra håll att detta samhälle i hög grad är vad Per Olov Enquist i går i TV kallade ett handikappssamhälle. Av våra diplomatiska tjänster är 14 av totalt 315 besatta av kvinnor medan inom biträdespersonalen 353 av totalt 355 är kvinnor.

Herr talman! Jag noterar att utrikesministern inte förnekar att de regler som jag har tagit upp finns, och att han inte heller förnekar att det i praktiken är fråga om könsdiskriminering. Självfallet gäller det formellt olika kategorier av anställda, men det är inte bara så att den ena kategorin — biträdena — är kvinnor, utan också så att mycket av tänkandet bakom dessa regler har könsdiskriminerande karaktär. Man antar att kvinnan är mera osjälvständig och hellre följer med sin man osv. Det har visserligen varit och är många gånger ett realistiskt resonemang, men det bör inte få ligga till grund för en modern personalpolitik. Utrikesministerns svar är lovande så till vida att han, om jag tolkar honom rätt, instämmer i att det är fråga om omoderna bestämmelser som bör ändras. Men jag tycker att det inte borde ha varit så svårt, trots att vissa överläggningar med personalen återstår, att lämna en klarare bekännelse till principen att det inte skall finnas regler som i praktiken är olika för män och kvinnor. Jag kan försäkra utrikesministern att jag kommer att följa dessa frågor i fortsättningen. Det finns möjligheter att återigen ta upp dem här i riksdagen, om det inte skulle bli en sådan ändring som utrikesministern antyder. Jag noterar också som ett klart besked att det inte finns några motsvarande regler när det gäller de kvinnliga anställda vid UD i Sverige, och det är glädjande, även om det bara gäller en del av personalen. Herr Wickman tar upp frågan i ett vidare perspektiv, och det är väl motiverat att göra. Det gäller ju i stor utsträckning just att man har en uppdelning i manliga och kvinnliga karriärer, där kvinnorna har de lägre betalda biträdesjobben. Om jag inte är fel underrättad gjordes en utredning, UD 70, som ville ha större möjligheter till övergång mellan olika karriärer inom UD. Jag kanske får ställa frågan: Har det gjorts något för att befrämja en sådan övergång, och vad har man fått för resultat i det fallet? Utrikesförvaltningen är ju vårt ansikte utåt. Vill vi visa en bild där jämlikheten mellan män och kvinnor är ett väsentligt drag, eller skall Sverige inför omvärlden framstå som ett traditionellt manssamhälle, kanske i ännu större utsträckning än det i själva verket är? Här finns naturligtvis vissa svårigheter. Det är svårt att ge båda makarna arbete, och därför blir det svårt att förena utrikestjänst med en annan familjetyp än den traditionella. Därför måste det finnas en medveten politik från regeringens och utrikesledningens sida, för att få en annan utveckling till stånd. Har utrikesministern en sådan politik och vad innebär den i så fall mera bestämt?

Herr talman! Herr Torwald har frågat om jag vill för kammaren redovisa hur det procentuella avdraget för preliminär skatt enligt tabell F beräknats för en skattskyldig med en årslön på 30 001-40 000 kronor, som skall uppbära ett engångsbelopp, t.ex. en retroaktiv löneutbetalning. Sedan år 1968 uttas preliminär A-skatt på engångsbelopp enligt grunder som riksskatteverket fastställer. För beräknad årsinkomst i det skikt som herr Torwald angett är avdraget för preliminär skatt 45 procent av engångsbeloppet. Riksskatteverket tillämpar vid upprättandet av skattetabellen för engångsbelopp den principen att procentuttaget skall bestämmas efter en mycket försiktig marginalskatteberäkning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Att jag ställt frågan beror på att jag på detta sätt velat peka på ett par mindre tillfredsställande detaljer i de tabeller som vi använder för preliminärskatteavdrag vid löneutbetalningar. När någon erhåller ett engångsbelopp — det kan vara en retroaktiv löneutbetalning eller ett ackordsöverskott för exempelvis en byggnadsarbetare — har man alltså speciella tabeller att tillämpa. Dess värre medför avdrag enligt dessa som regel kvarskatt. Det har många bekymrat sig över och undrat hur det kan komma sig, när man drar efter tabell hela året. Jag har därför kommit att titta litet närmare på hur tabellen verkar, och jag har blivit något konfunderad. Vi tänker oss en person som får en engångsutbetalning på 1 200 kronor. Han tjänar normalt 2 600—2 800 kronor i månaden och har alltså en årsinkomst i skiktet 30 001—40 000 kronor. Det är som finansministern säger att i det fallet skall på de 1 200 kronorna enligt tabellen dras 45 procent i skatt, dvs. 540 kronor. Om han i stället hade fått en löneförhöjning med låt oss säga 100 kronor i månaden, dvs. för hela året också 1 200 kronor, hade man dragit skatt enligt månadstabellen. Det hade medfört ett skatteuttag på 60 procent, dvs. 720 kronor. Denna mellanskillnad på 180 kronor gör att vederbörande löper mycket stor risk att få kvarskatt vid den slutliga skattens fastställande. Jag är medveten om att de differenser som kan uppkomma vid det preliminära skatteavdraget alltid rättas till vid beräkningen av den slutliga skatten. Men jag är litet förvånad över att trots att den här tabellen nu använts i flera år så verkar det som om man inte tagit hänsyn till den relativt kraftiga stegring i marginalskatteuttaget som har skett vid inkomster omedelbart över 30 000. Det är uppenbart att månadstabellernas procenttal, 60 procent, är mycket bättre avvägt. Låt mig också ge ett annat exempel, som också visar en viss brist i tabellernas nuvarande utformning. Vi kan tänka oss en statseller kommunalanställd som befinner sig i 13 lönegraden och 14 löneklassen. Det innebär att han har 2 440 kronor i månaden. Han ser fram mot en uppflyttning till 15 löneklassen då han får en lön av 2 510 kronor. I det läget får han kvittera ut 13 kronor mindre än tidigare, dvs. skatteavdraget ökar med 83 kronor beroende på att man just i det skiktet övergår från skatt i 50-kronorsintervaller till 100-kronorsintervaller. Med hänsyn till de höga marginalskatter vi har tror jag att man genomgående borde ha S0-kronorsintervaller för att reducera antalet dylika konsekvenser av en löneförhöjning.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat inrikesministern när det kan förväntas att statlig verksamhet förläggs till Söderhamn som ersättning för de sysselsättningstillfällen som gick förlorade genom riksdagsbeslutet om att ej lägga myntoch justeringsverket till Söderhamn. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I likhet med riksdagen anser jag det inte lämpligt att innan utredningsarbetet slutförts peka ut vissa orter som mottagare av fortsatta omlokaliseringar.
Herr talman! När riksdagen förra året behandlade det stora paketet om utlokalisering av statliga verk och företag hade majoriteten i inrikesutskottet även tillstyrkt motioner om att myntoch justeringsverket skulle lokaliseras till Söderhamn i stället för i propositionen föreslagna Eskilstuna. Vid omröstningen i riksdagen segrade förslaget om Eskilstuna med två rösters övervikt. Detta upplevdes som en stor besvikelse i Söderhamn och regionen där omkring, inte minst mot bakgrund av att riksdagen två gånger tidigare hade uttalat sig positivt för Söderhamn i fråga om utlokalisering av myntoch justeringsverket. Efter denna negativa och beklagliga utgång i riksdagen sades det mer eller mindre officiellt att Söderhamn skulle få något annat företag i stället. Vilket detta skulle bli och när det skulle ske har inte hörts något om. Mot den bakgrunden tyckte jag det kunde vara av intresse att få litet bättre klarhet i frågan huruvida det finns planer och utredningar i gång där Söderhamnsregionen kommer i fråga. Svaret ger inte mycket klarhet i den frågan, och jag beklagar det med hänsyn till att vi har stor arbetslöshet i Söderhamnsregionen. Åtgärder för att öka sysselsättningstillfällena måste anses som ganska angelägna. Eftersom finansministern har svarat att utredningsarbetet inte är slutfört, uttalar jag den förhoppningen att det ändå skall resultera i att Söderhamn denna gång skall komma i fråga för att få något verk eller företag. Det behövs, det vill jag verkligen understryka, för Söderhamnsregionens del. Jag tackar för svaret.

Herr talman! Herr Åberg har frågat socialministern om han avser att vidta åtgärder för att yrkesfiskare, som på grund av storm tvingas till arbetslöshet i andra än nordiska hamnar, skall kunna erhålla det arbetslöshetsunderstöd som rätteligen bör tillkomma dem som är medlemmar i Sveriges fiskares erkända arbetslöshetskassa. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Arbetsmarknadsstyrelsen har ansett att ett medgivande för kassornas medlemmar att uppbära ersättning för tid då de på grund av väderlekseller ishinder tvingas kvarligga i hamn bör begränsas till vissa nordiska hamnar. Det är såväl principiella skäl som praktiska svårigheter som har talat mot att utvidga medgivandet. Med hänsyn till att arbetsmarknadsstyrelsen nyligen prövat en framställning i ärendet avser jag inte att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, men det skulle vara en grov överdrift om jag sade att jag var nöjd med det. Jag är snarare något förvånad över att inrikesministern så nära nog kategoriskt säger ifrån att han inte avser att vidta någon åtgärd.

En stor del av vårt fiske bedrivs vid Storbritanniens kuster, och när det då blir stormar så som innevarande vinter och flera tidigare vintrar ”blåser” båtarna ofta i land och får ligga i hamn vecka efter vecka. Jag känner till fall där de varit ute någon dag, tvingats i land igen för en tid av ända upp till fem veckor vid Shetland eller i någon skotsk eller engelsk hamn. Att de under sådana förhållanden inte får någon ersättning måste av dessa fiskare anses som en stor orättvisa. Hade de kunnat ta sig över till Norge eller Danmark — jag säger: hade de kunnat ta sig över — och ovädret inte hade lagt hinder i vägen, hade de varit berättigade till ersättning, men om de går in i Newcastle eller Aberdeen eller någon annan icke skandinavisk hamn får de ingen ersättning. Vecka går efter vecka utan någon som helst ersättning. Därtill kommer att besättningarna på dessa båtar ytterst sällan besvärar arbetslöshetskassan därför att de oftast bedriver sitt fiske ute på dessa vatten. Därför måste jag fråga herr statsrådet: Vad kan det vara för principiella skäl som arbetsmarknadsstyrelsen här åberopar för att inte kunna gå med på det? Och likaså: Vad kan det vara för praktiska svårigheter som kan tala mot ett medgivande i den riktning som jag pekat på i min fråga? De praktiska svårigheterna går ju att ordna genom överenskommelser när det gäller de olika nordiska hamnarna, och enligt mitt förmenande behöver de inte vara större i de fall jag här påtalat.
Herr talman! Här rör det sig om frivilliga arbetslöshetskassor. I detta faktum ligger då också i och för sig naturligtvis föreställningen att det är medlemmarna som själva skall verka för förändringar av detta slag. Därför skall man kanske vara försiktig när det gäller riksdagens direktiv om hur stadgarna skall utformas. Jag vill säga det som en utgångspunkt. Jag var med som jordbruksminister när kassan tillkom. Det rådde på många håll stor tvekan om det över huvud taget skulle vara möjligt att tillämpa samma princip som för löntagare när det gäller en grupp av egna företagare som fiskarna i allmänhet är. Såvitt jag förstår har man vunnit ganska goda erfarenheter. Efter hand har man emellertid gjort undantag för att försöka tillgodose fiskarnas intressen. Sådana undantag har exempelvis varit att de kunnat anmäla sig i nordisk hamn när det förelegat svårighet med fisket. Redan det är emellertid ett betydande avsteg från den normala principen att vederbörande skall stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande. Det sambandet blir naturligtvis ännu mer uttunnat om man skulle ta upp också den möjligheten att de som ligger i andra europeiska hamnar skulle kunna få ut ersättning av kassan. Jag kan således för min del lätt förstå att det kan råda betydande betänkligheter i detta fall. Jag tror för övrigt att frågan kommer att prövas också vid behandlingen av en riksdagsmotion. Därför har jag för mitt vidkommande inte anledning att ta några initiativ i denna sak. förbättra arbetslöshetsstatistiken
Herr talman! Jag vill inte på något sätt kverulera och absolut inte säga att herr statsrådet inte är intresserad av den här frågan. Det är riktigt att herr statsrådet väl känner till den. När fiskets organisationer hade framlagt sin utredning, som syftade till denna kassa — som är den första i sitt slag i vårt land, kanske t.o.m. i världen — för enskilda och fria företagare, tog dåvarande jordbruksministern Holmqvist mycket aktiv del i arbetet för att den skulle komma till. Det vill jag gärna ge honom en eloge för i det här sammanhanget. Likaså vill jag faktiskt ge AMS en eloge för att man ordnade så, att det gick att få kassan att fungera vid besök i norska hamnar; det har nämligen gått alldeles utmärkt. Nu har inte kassan blivit utnyttjad i så stor utsträckning som man kanske befarade när AMS tog det här steget. Det är i alla fall på det viset, herr statsråd, att även om naturligtvis förslagen bör komma inifrån kassan själv, från dess styrelse osv., ligger godkännandet til syvende og sidst hos AMS. Det kan vara riktigt att fiskarna även när de befinner sig i andra nordiska hamnar som arbetslösa skall kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, men skillnaden när det gäller att nå svensk arbetsmarknad från exempelvis Haugesund eller från Aberdeen är inte särskilt stor. I båda fallen måste man säkerligen anlita flyg för att ta sig hem, om man nu skulle behöva göra det. Men myndigheterna har heller inte ansett att den här bestämmelsen skall hårdras på det sättet. I det senaste svaret från herr statsrådet tyckte jag mig i alla fall finna en något mera positiv tongång. Dörren skulle alltså inte härmed vara absolut stängd.

Herr talman! Herr Mundebo har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en mera tillfredsställande och tillförlitlig arbetslöshetsstatistik. Arbetslösheten följs fortlöpande genom dels arbetskraftsundersökningarna, dels arbetsförmedlingsstatistiken. Arbetskraftsundersökningarna, som ger uppgifter om den totala arbetslösheten, baseras på stickprov och är värdefulla speciellt för bedömningen av förändringarna i arbetsmarknadsläget över längre perioder. För korttidsbedömningen utgör arbetsförmedlingsstatistiken ett viktigt komplement. Den ger tämligen exakta besked om vissa grupper av arbetssökande som för dagen har kontakt med arbetsförmedlingen. Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra arbetslöshetsstatistiken. Nr 16 Arbetskraftsundersökningarna har byggts ut i flera omgångar i vad gäller Torsdagen den både stickprovsunderlaget och antalet undersökningar per år. I årets 3 februari 1972 statsverksproposition föreslås att medel ställs till förfogande för en regional utbyggnad av undersökningarna. I fråga om arbetsförmedlingsstatistiken övervägs kompletteringar för att ytterligare belysa arbetslösheten. I den kommande räkningen i februari registreras vilka arbetslösa som enbart söker deltidsarbete. Erfarenheter av sådana särskilda undersökningar bör vinnas, innan de återkommande statistiska rutinerna ändras.

Herr talman! Hur stor är egentligen arbetslösheten i vårt land? Varje månad brukar arbetsmarknadsstyrelsen ge oss ett svar. Vi brukar också få ett svar från statistiska centralbyrån — ett helt annat svar. De båda verken använder nämligen olika mätmetoder. Arbetsmarknadsstyrelsen räknar antalet personer som har anmält sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingarna, och statistiska centralbyrån undersöker arbetskraftens storlek och sammansättning. Som exempel kan nämnas att i november 1971 redovisade arbetsmarknadsstyrelsen 71 000 arbetslösa och statistiska centralbyrån 120 000. Det är självfallet av den största betydelse att vi har en tillfredsställande och tillförlitlig arbetslöshetsstatistik. Det är på grundval av den som stat och kommun utformar sina insatser. Eftersom regeringen i allmänhet föredrar att utgå från arbetsmarknadsstyrelsens siffror — de lägre siffrorna — sker samhällsorganens planering i första hand utifrån den nivån. Men flertalet experter menar att centralbyråns siffror bäst speglar verkligheten. Arbetsmarknadsstyrelsens siffror är för låga. De är ett mått, har det sagts, på effektiviteten hos en administrativ verksamhet och inte på det verkliga läget på arbetsmarknaden. Detta säger bl.a. Rudolf Meidner, under flera år chef för institutet för arbetsmarknadsfrågor. Det är en allvarlig sak att man bygger bedömningar på en otillförlitlig statistik. Det är också en allvarlig sak att allmänheten får en motsägelsefull och delvis felaktig bild av det verkliga läget. Vid en facklig konferens för några dagar sedan framhölls också att förtroendet för arbetslöshetsstatitiken allvarligt rubbats bland de arbetslösa, bland fackliga organisationer och hos allmänna opinionen. Det är några bra saker som statsrådet nämner i sitt svar, för vilket jag vill tacka. Men jag förutsätter att de överväganden som nu görs snabbt leder till förbättringar av arbetslöshetsstatistiken. Jag förutsätter också att regeringen vid sina skildringar och bedömningar av arbetsmarknadsläget mera utgår från arbetskraftsundersökningarna, som ger en mer rättvisande bild av det verkliga läget.
Herr talman! Jag var litet förvånad över det första som herr Mundebo sade i sitt inlägg — att man har en undersökning som ger ett svar och att strax därefter en annan undersökning ger ett annat. Jag hade väntat mig att herr Mundebo skulle vara medveten om att de här serierna ändå 11 löper ganska parallellt — låt vara att de återspeglar två olika förhållanden. Den ena undersökningen görs på hela befolkningen, och den andra gäller dem som faktiskt anmäler sig till arbetsförmedlingarna som arbetssökande. Det säger sig självt att det måste bli olika resultat för två så skilda undersökningar. Men när vi jämför dem månad för månad så återspeglar de faktiskt samma utveckling. Vi kan väl säga att vi har två mätare. Men att de i och för sig står i konflikt med varandra tycker jag är en felaktig uppfattning; så är det inte. Vi har eftersträvat att förbättra dem. Jag tror inte vi är betjänta av att få en tredje löpande serie, ty det vore nog olyckligt. Men jag tror väl att vi, som vi försöker, skulle kunna gå in på enskilda områden och förbättra våra kunskaper där. Jag har färsk erfarenhet av vad det leder till när man ändrar statistiken. Så har skett beträffande bostadsbyggandet. Genom att man har ändrat definitionen för när ett byggnadsföretag är igångsatt har vi hela året fått en felaktig uppfattning om det bostadsbyggande som faktiskt har förekommit i landet. Det är först nu när det har gått ett år som det börjar bli klart att det i stort sett har varit ganska tillfredsställande. Mycket av det missnöje och den oro som har åstadkommits beror på att man har lagt om statistiken. Jag vill inte säga att det är hela orsaken, men det är en betydande del. Därför får man vara ytterst försiktig när det gäller statistik. Det ligger ett betydande värde i att man har likvärdiga mätare år från år, och det väsentliga är att vi kan göra dem så effektiva och riktiga som möjligt. Jag har lagt märke till den debatt som har förekommit. När man åberopar LO-experter, så är det väl också känt att det finns andra som representerar LO och som har sagt att vad som åberopats inte är den uppfattning som ledningen inom Landsorganisationen företräder.
Herr talman! Det är väl så att de båda statistikserierna ger två olika svar beträffande läget på arbetsmarknaden. Båda svaren kan i stort vara korrekta utifrån den definition som man har valt. Men det är angeläget att vi i första hand utgår från en definition som ger den bästa bilden av det verkliga läget på arbetsmarknaden. Jag vill ingalunda ha någon tredje statistikserie. Jag menar att vi i första hand bör utgå ifrån arbetskraftsundersökningarna, som ger en mera rättvisande bild av det verkliga läget på arbetsmarknaden. Det bör vi göra både i politisk debatt och när det gäller planeringen av samhällsorganens insatser.
Herr talman! Ett kort svar! Jag tror att vi behöver båda statistikserierna tills vidare. Som arbetskraftsundersökningarna är upplagda nu ger de oss inte ett direkt besked om fördelningen på olika kategorier och inte heller ett besked om den geografiska utvecklingen. Dessutom finns den svagheten — det har herr Mundebo glömt bort — att vi har bara två års erfarenheter av arbetskraftsundersökningarna månadsvis. Går vi längre tillbaka är det längre intervall mellan undersökningarna, och det är en betydande svaghet med arbetskraftsundersökningarna att vi därigenom inte kan koppla tillbaka i tiden på samma sätt som vi kan göra när det gäller statistiken via arbetsförmedlingar. Jag tror alltså att vi behöver båda statistikserierna.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag anser att de studietimmar som ställs till invandrarundervisningens förfogande skall komma alla invandrare till godo och inte reserveras för deltagare i på visst sätt sammansatta studiecirklar. Undervisningen i svenska och samhällsorientering för invandrare bedrivs av studieförbunden och bekostas av statsmedel. Inom ramen för disponibla studietimmar bör alla invandrare som inte kan svenska eller saknar förtrogenhet med det svenska samhället ha tillträde till undervisningen. Cirka hälften av invandringen till Sverige utgörs av personer som kommer hit för att ta arbetsanställning. Såväl arbetsgivare som arbetstagare har i olika sammanhang betonat vikten av att invandraren lär sig svenska så snart som möjligt efter ankomsten hit. Kunskaper i svenska är av stor betydelse för invandrarens möjligheter att utföra arbetsuppgifterna, förstå instruktioner, skydda sig mot olycksrisker och inte minst för hans kontakter med arbetskamraterna. På grund av dessa omständigheter är det särskilt viktigt att de invandrade arbetstagarna stimuleras att delta i sådan undervisning. Av de 675 000 studietimmar som under innevarande budgetår får disponeras för svenskundervisningen har därför 150 000 timmar avsatts särskilt för studiecirklar som grundar sig på överenskommelser vari arbetsgivare har utfäst sig att ge ersättning till arbetstagare som deltar i undervisningen. Beträffande övriga 525 000 timmar finns ingen sådan bindning.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret, som jag dock förmenar inte helt belyser den situation som nu plötsligt inträder i vad gäller undervisningen i svenska och samhällskunskap för invandrare. Det är ju så — det framgår av det utförliga svaret —, att studieförbunden uppbär för försöksverksamhet särskilda anslag för undervisning i svenska i studiecirkelform för invandrare. Några organisatoriska inskränkningar eller bindningar av det slag som inrikesministern talar om i svaret har hittills inte föreskrivits. Studieförbunden har därför inrättat sin undervisning och sitt utbud efter den tidigare frihetens princip. bidrag utgår innevarande budgetår till 500 000 — det framgår också av svaret — men fortfarande utan organisatoriska inskränkningar eller bindningar. Det är därför inte riktigt att i resonemanget i svaret föra in de 500 000 timmarna på det sätt som där skett. Det visar sig nämligen, att dessa 500 000 timmar varit otillräckliga. De är helt enkelt slut. De existerar inte längre; de är förbrukade. Och nu har det anslagits ytterligare 175 000 studietimmar för denna undervisning. Härtill är emellertid knutet ett villkor — och det är det nya som varit anledning till min fråga. Av dessa 175 000 nytillkomna studietimmar får 150 000, alltså det överväldigande antalet, disponeras endast för sådana studiecirklar ”som grundar sig på överenskommelser vari arbetsgivare har utfäst sig att ge ersättning till arbetstagare som deltar i undervisningen”. Därmed har många invandrare — jag talar alltså här om de senast tillkomna 175 000 timmarna — och invandrarfamiljer förlorat möjligheten att delta i kostnadsfria studiecirklar, eftersom 25 000 timmar inte räcker till för den fria verksamheten. Vidare kommer ett studieförbund — vad jag här säger ligger litet vid sidan om men hör ändå hit — nämligen ABF, att favoriseras, då invandrarna genom avtal mellan fackföreningarna och arbetsgivarna slussas över till detta studieförbunds svenskundervisning. Andra studieförbund får inga studietimmar, sedan de fria timmarna tagit slut, och det gör de mycket snabbt med det utbud förbunden har och har haft i flera år, när man inte kunde ana att det skulle bli en sådan bindning som nu har skett.
Herr talman! Jag vill erinra om att det inte restes några invändningar här i riksdagen när vi förra året behandlade propositionen om invandringen. Riksdagen godtog då det antal timmar för svenskundervisningen som angavs i den propositionen, alltså 500 000 timmar. Det var då svårt att beräkna hur pass omfattande invandringen skulle bli och hur stort intresset skulle vara för denna undervisning. Herr Nordstrandh säger att man har förbrukat dessa 500 000 timmar, men så är inte fallet. Flera studieförbund har inte tagit i anspråk alla studietimmar under hösten och kan därför fortsätta sin verksamhet under våren. Vi har emellertid utöver de 150 000 studietimmarna för avtalsbunden verksamhet också beviljat ett anslag för ytterligare 25 000 timmar, som kan användas för den obundna undervisningen. Det kan vara riktigt att ABF favoriseras med ett sådant beslut som vi här fattat. Vi har velat särskilt tillgodose utbildningen för folket på arbetsmarknaden. Det är ofrånkomligt att göra det med den inställning som i varje fall jag har, att det finns ett speciellt intresse av att de människor som skall placeras ut i arbetslivet i första hand blir delaktiga av denna utbildning. Men det primära syftet har inte varit att sätta ABF före andra studieförbund. Om andra förbund kan ta på sig de uppgifter det här gäller, så har de självfallet också möjligheter att vara med och dela på dessa timmar. Det blir emellertid anledning återkomma till hela frågan om undervisning för invandrare. I kanslihuset håller vi för närvarande på att arbeta med dessa frågor. Tyvärr framlades invandrarutredningens förslag mycket sent, nämligen i mitten av det gångna året, och remissbehandlingen var ännu inte slutförd när vi gick in i budgetarbetet; därför har det inte varit möjligt att ta med denna sak i statsverkspropositionen. Men vi arbetar med frågorna, och det är min förhoppning att vi skall finna en slutlig lösning på dem som kan tillgodose alla berättigade intressen.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för beskeden i hans senaste anförande. Jag är helt övertygad om att vi måste ha en annan regelskrivning efter vad som nu har inträffat. En kommentar: För det studieförbund som jag känner till och ett par andra är timmarna praktiskt taget slut. Dessa förbund kan inte fortsätta med undervisningen i den utsträckning de hade avsett, även om det nu blir ytterligare 25 000 timmar att dela på. Det räcker faktiskt inte — det vågar jag försäkra. Men det kan möjligen vara bättre ställt på något håll som jag inte känner till. Det är onekligen ur valfrihetssynpunkt illa, att man i det avtal som sluts mellan arbetstagaren, dvs. fackföreningen, och arbetsgivaren om att denne med penningar skall stödja undervisningen — det är i och för sig bra — tar in en bestämmelse om att detta gäller endast om man studerar i ABF. Det vänder jag mig emot. Jag undrar om det stämmer med folkbildningsförordningen — den måste gälla här — om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Jag måste fråga om inte detta på sätt och vis är rättsvidrigt.

Herr talman! Herr Turesson har frågat statsministern om han delar den uppfattning som enligt Sveriges Radio handelsministern har givit uttryck för och som innebär att folkomröstningsinstitutet inte passar in i en representativ demokrati. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Statsrådet Feldt har meddelat mig att hans uttalanden i folkomröstningsfrågan skedde i en diskussion där önskemål framfördes om en folkomröstning i EEC-frågan. Folkomröstningsfrågan är i sin helhet föremål för behandling i grundlagberedningen. Beredningens betänkande torde komma att avlämnas i mars 1972. Det blir således tillfälle att diskutera folkomröstningsfrågan på grundval av de ställningstaganden som sker i grundlagberedningen.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på frågan till statsministern. Det hade naturligtvis varit intressant att få höra statsmi ningsinstitutets funktion i en representativ demokrati nisterns uppfattning — det var därför jag ställde frågan. Jag hörde uttalandet i Dagens eko i radion på morgonen den 21 januari och fann det egendomligt att, som det uppgavs, handelsministern hade sagt att han inte ansåg att ett folkomröstningsinstitut passade in i den representativa demokratin. Om han inte har sagt detta, har Sveriges Radio felrefererat honom, men precis så föll orden; jag antecknade dem ögonblickligen. Jag fann detta så märkligt att jag samma dag ställde frågan till statsministern. Det är klart att det är angeläget att få veta vad regeringen anser om folkomröstningsinstitutet, särskilt en regering som så ofta understryker hur viktigt det är att man lyssnar på rörelsen, som det heter. Ännu mera angeläget är det att man lyssnar på hela svenska folket. Det är naturligtvis ytterst intressant att få veta om det föreligger några meningsskiljaktigheter inom regeringen och om statsministerns uppfattning — han talar så ofta om att man skall fördjupa demokratin genom att lyssna på rörelsen — inte delas av handelsministern. Är det en schism inom regeringen i den här frågan? Det var det jag ville veta, och det var därför jag ställde frågan till regeringschefen. I detta konstaterande ligger inte någon nedvärdering av justitieministern och hans svar på frågan. Men detta är inte något riktigt svar. Där görs bara ett rent formellt konstaterande att vi får tillfälle att diskutera saken när det kommer ett förslag från regeringen. Det är inte det som är intressant i den situation som har uppstått genom det minst sagt sensationella uttalande som handelsministern gjort, om man får tro Dagens eko den 21 januari.
Herr talman! Jag kan ju bara beklaga att herr Turesson fått nöja sig med svar från min sida, men det ligger väl i sakens natur. Vi har ju ett folkomröstningsinstitut i vår grundlag. Om det skulle ha varit fråga om att göra någon ändring i detta, blir det närmast jag som fackminister som får svara för det. Mig veterligt har inte regeringen haft någon diskussion om denna fråga, och vi har inte heller haft anledning att ha det, eftersom frågan ändå kommer att bli aktuell när grundlagberedningens förslag föreligger. Då kan vi ju få anledning att diskutera den, men i dag har det inte hänt någonting från regeringens sida i denna fråga.
Herr talman! Jo, det har hänt att enligt Sveriges Radio handelsministern har gjort ett sensationellt uttalande i den här viktiga frågan. Jag betraktar inte frågan som juridisk fackfråga, ur vilken synpunkt herr justitieministern har besvarat den, utan jag betraktar den som en i högsta grad viktig politisk fråga, där regeringschefens inställning är av största intresse.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig om borttagande ur brottsbalken av termen ”sedlighetsbrott” kan innefattas i utredningsuppdraget åt den sakkunnige för översyn av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott. Svaret är ja.
Herr talman! Det här kan naturligtvis synas vara en detalj. Jag har emellertid uppfattat det som ett tillfälle att i samband med utredningen eliminera en speciell brottsrubricering som är knuten enbart till människors beteende, till deras seder. Justitieministerns direktiv till utredningsmannen för översyn av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott har uppfattats som löftesrika av dem som har en radikal uppfattning i samlevnadsfrågorna. Justitieministern har bekräftat min uppfattning att det med tanke på direktivens utformning inte vore inkonsekvent att i samband med den här utredningen överväga borttagande av den speciella brottsrubriceringen ”sedlighetsbrott”. Därmed är självfallet syftet med min fråga tillgodosett och jag skall be att få tacka justitieministern för svaret.

Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat mig om jag anser att enskilda människors integritet är tillfredsställande skyddad när ett datalagrat kreditupplysningsarkiv kan försäljas på exekutiv auktion. Kreditupplysningsutredningen utreder frågor om samhällets kontroll över kreditupplysningsverksamheten. Ett betänkande från utredningen kan väntas vid kommande halvårsskifte. Man kan räkna med att en blivande lagstiftning kommer att innebära att problem av det slag som herr Johansson åsyftar inte längre kan uppstå.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Som alla förstår var det pressuppgifterna angående den fortsatta hanteringen av kreditupplysningsregistret i Örebro i förra veckan som föranlett frågan. Det här registret som numera, tack och lov, är bränt innehöll enligt pressen ca I miljon uppgifter om i runt tal 200 000 personer.

Jag har här en kopia av villkoren. Där står: ”Upplysningarna få ej utnyttjas i strid mot god sed i kreditupplysningsverksamhet eller eljest i otillbörligt syfte.” Det var naturligtvis välbetänkt att det villkoret förknippades med registrets försäljning. Ytterligare är väl att säga att registret sedermera har skaffats ur världen, närmast genom ingripande av företag i branschen, främst Ackordscentralen, som ansåg att en saneringsåtgärd var nödvändig. Allt detta — det antar jag att justitieministern och jag är överens om — markerar ju hur allmän laglösheten är på detta område liksom när det gäller ADB-teknikens utveckling och skyddet för människors privatliv. Jag tycker att det verkligen behövs en parlamentarisk bevakning av dessa frågor, så länge vi inte har en lagstiftning som förmår tillgodose just människors integritet. Det är anledningen till att jag har tagit upp saken. Vi har orsak att se allvarligt på dessa händelser som inträffar gång efter annan. Det tar tyvärr tid — det säger också justitieministern i svaret — innan en lagstiftning kommer till stånd. Bör därför inte åtgärder vidtas under mellantiden för att uppnå någon sorts kontroll och skydd av enskilda människors privatliv? Centern har föreslagit att man skulle tillsätta en parlamentarisk nämnd för att bevaka dessa frågor.
Herr talman! Kreditupplysningsutredningen kommer, hoppas vi, med förslag till sommaren. Herr Olof Johansson frågar vad som kan göras dessförinnan. Helt utan möjligheter tror jag inte att vi är, herr Johansson. Jag erinrar om att konsumentombudsmannen redan i dagens läge har vissa möjligheter att ingripa med stöd av den nya lagstiftning vi där har. Jag vill inte göra något mera, skall vi säga auktoritativt uttalande om detta, men otvivelaktigt kan en sådan här fråga falla inom ramen för åtgärder från konsumentombudsmannen.